Herr talman! Skolfrågorna har inte precis varit i denna remissdebatts centrum utan har endast flyktigt berörts i diskussionerna. Jag skulle därför vilja säga någonting om en skolfråga, som har alldeles speciell aktualitet i dagens skolsituation, nämligen frågan om skoldisciplinen och skoldemokratin. Dessa två begrepp har kommit att ställas i motsättning till varandra och det med en viss rätt, särskilt om man med skoldisciplin menar kadaverdisciplin och obetingad lydnad, tyst i klassen-befallningar 0O.Ss. Vv. Under TCO:s utbildningsdagar för kort tid sedan försökte man klarlägga och definiera ordet disciplin. Det kan betyda självdisciplin eller hänsynstagande eller ordning. Såvitt jag kan förstå innefattas alla dessa tre ord i själva disciplinbegreppet. Vi har fått en disciplinkris i den svenska skolan och till dels en inflammerad arbetssituation. Det kan bero på att vi befinner oss i en brytningstid. Lärarna representerar olika generationer och har olika uppfattningar om ordningsfrågorna. Vi är också i en situation då det sker ett uppbrott från en gammal undervisningsform till en ny sådan. Inställningen till uppfostran håller också på att förändras. Ecklesiastikminister Palme erkände under TCO:s utbildningsdagar att det i en så omfattande organisation som skolan är oundvikligt att det förekommer disciplinproblem. Detta är ett viktigt konstaterande. Jag tycker också att det är ett hälsotecken att vi nu slutar med smusslet kring disciplinproblemen. Det verkar som om officiella rapporter om läget på skolfronten ofta varit skönmålningar. Man har vaggats till ro. Vi vet också att skolöverstyrelsens disciplingrupp, den s.k. brandkåren, som skulle rycka ut i särskilda fall, har gjort det bara vid något enstaka tillfälle — en fråga som jag strax skall återkomma till. Det har tolkats såsom ett tecken på att allting varit väl beställt. Det finns också allmänna föreställningar, att disciplinsvårigheter är ett karakteristiskt kännetecken på en dålig lärare. Har man däremot stimulerande lektioner, som engagerar eleverna, då uppstår inga disciplinproblem, har man trott och menat, och det är kanske inte så konstigt att lärarna då tiger och lider. Det finns exempel på kamratförföljelse i skolsituationen, det finns exempel på oförskämdheter från elever mot lärare. Vi vet att psykisk och t.o.m. fysisk misshandel förekommit och att lärare utsatts för detta. Vi vet att ungefär var fjärde lärare har psykiska besvär och att också var fjärde elev har psykiska besvär. Det är rätt nyligen som man såväl i press som i TV och radio hörde ledande skolmän uttala sin oro för de negativa effekter som mellanölets och starkölets frisläppande kan ha — och i några fall t.o.m. har fått — i skolsituationen. Glädjande är emellertid den nya öppenhet vi fått i debatten i radio, i TV, i pressen genom att lärare och föräldrar och skolmyndigheter nu på ett öppnare sätt diskuterar skolans situation. Denna öppenhet i debatten har också visat att arbetsmiljön är och även kan vara otillfredsställande i flera avseenden. Det finns exempel på att lärare pekat på att man drar sig för att gå till rektor när disciplinproblemen blir övermäktiga — man vill inte riskera att i tjänstgöringsbetyget få sänkt vitsord för förmågan att upprätthålla ordning i klassen. Om det faktiskt förekommit att lärare, som sökt rektors hjälp i en sådan situation, haft denna erfarenhet är oklart, och jag kan inte uttala mig med någon bestämdhet på den punkten, men det räcker med att en lärare känner osäkerhet när det gäller konsekvenserna av sådana besök hos rektor. Det är tydligt att något måste göras för att få alla rektorer att verkligen känna ansvar för skolans ordningsoch trivselförhållanden. Jag nämnde inledningsvis något om skolöverstyrelsens servicegrupp i disciplinfrågor, och det verkar som om kontakten med och förtroendet för denna servicegrupp i disciplinfrågor varit kanske närmast obefintlig. Hur skall man annars kunna förklara det faktum att denna servicegrupp hittills bara behövt rycka ut ett par gånger under sin tillvaro? Den skall också ge sig i väg till en skola enbart på begäran av skolstyrelsen och med samarbetsnämndens samtycke.

Jag skulle här i stället vilja aktualisera en fråga som var aktuell redan under 1950-talet, nämligen ett projekt som då fördes fram och som nu kan tas fram på nytt: förslaget om s.k. regionala förtroendelärare, ett projekt som inte — såvitt jag vet — fullföljdes ens i försöksverksamhet. Detta projekt byggde på tanken att det för en lärare med disciplinproblem skulle vara lättare att gå till en erfaren kollega för att få råd och hjälp än att tala med någon överordnad. En sådan institution skulle säkerligen behövas i dagens läge, i varje fall som en komplettering eller som ett alternativ till de kontakter som läraren i övrigt kan ta, en synpunkt som också förts fram i lärartidningar på senaste tiden. Det har också sagts att bättre skoldisciplin erhålles genom bättre arbetstrivsel. Bristande arbetstrivsel beror säkerligen i hög grad på vissa elevers uttalade eller outtalade motvilja mot undervisning över huvud taget och mot att inordnas under de regler som måste gälla i skolsamhället och på förutfattade och ogrundade meningar om lärare. Nyligen har en mycket frisk debattbok i denna fråga utkommit. Jag tänker på de två unga studerande, som har skrivit boken »Demokratisera skolan». Det är Staffan Hildebrand och Urban Ösby. Det är ett friskt grepp på skolfrågorna i många avseenden. Disciplinproblemen ökar, säger de, vilket är bevis på vantrivsel i skolan. Man kanske skulle kunna mjuka upp det hela med att säga att det kan vara bevis på vantrivsel. De framhåller att det gäller att skapa en positiv studiesituation i dagens skola, så att eleverna trivs. De för fram en hel del olika förslag beträffande skollokalernas förbättring, beträffande föreningsstöd, betygshets, mer självständighet i skolarbetet, samarbetsnämndernas funktion, en ny organisation som ger eleverna rätt att fungera demokratiskt. Framför allt framför de tanken på klassrumsdemokrati. För att känna ansvar och för att trivas måste eleverna få stort inflytande på klassens arbete, säger de två unga författarna. Intim samverkan mellan lärare och elever och gemensamt ansvarstagande kommer med all säkerhet att medföra markant minskade disciplinproblem. Eleverna bråkar inte när det blir roligt att lära och när de kan umgås med sina lärare, lärare som blir arbetsledare och rådgivare i stället för domare och förhörsledare. På detta sätt kan den nödvändiga personliga kontakten också främjas, säger de två författarna. Det ligger mycket riktigt i deras påstående härvidlag. Många positiva insatser har också gjorts från SECO:s sida när det gäller frågan om skoldemokrati. Jag skulle vilja säga att ett vidgat elevinflytande i skolan skall ses inte bara som en naturlig sak för en demokrati utan också som ett led i strävandena att genom ökat elevansvar åstadkomma ett bättre arbetsklimat i skolan och ännu mer harmoniska relationer mellan alla de kategorier som är inbegripna i skolans verksamhet. I skolmiljön innebär detta att eleverna spelar en aktiv och självreglerande roll med självverkande grupper och att eleverna deltar i utarbetandet av studiemål och studiemetoder inom den ram som är given för undervisningen.

På barnpsykiatriska kliniken i Umeå har man nyligen gjort en del undersökningar. Där har man analyserat ett material, vari ingår ett rätt stort antal gymnasieelever. Man har redovisat denna undersökning i tidningen Skolvärlden för den 3 november 1967. Det gäller ungdomar med ångestneurotiska symtom, där skolproblemen kan vara bidragande om än sekundära skäl till neurosen. Här kan det bli fråga om att de behöver psykiatrisk hjälp. Jag tycker att skolan kan hjälpa med tidig mentalhygienisk rådgivning, med samtalskontakt, med skolpsykolog och kurator. I det sammanhanget skulle jag också vilja erinra om vad skolstadgans kap. 4 om skolhälsovård säger. Det heter där att skolhälsovården har till ändamål att bevara elevernas själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Den skall främst vara av förebyggande natur och inte avse egentlig sjukvård. Vidare säges att för elever vid större skolenhet bör mottagning hållas en gång i veckan. Där talas om hälsokort för varje elev o.s.v. Man måste fråga sig om detta ändå är nog. Det verkar på mig som om elevvårdsorganisationen är underdimensionerad på ett sätt som inte är förenligt med våra synpunkter på skolan och dess arbete i dag. En snabb utbyggnad av denna organisation skulle med all säkerhet ge ett kraftigt bidrag till en allmänt förbättrad utbildningssituation inte minst inom grundskolan. Det finns i hela landet 15 länsskolpsykologtjänster och därav lär en nu vara obesatt. Det fanns i somras i hela landet 97 kommunala skolpsykologtjänster inrättade som heltidstjänster. Därav var nio vakanta. Fjärdedelen av alla skolpsykologer finns i Stockholm. Av skolpsykologerna har 32 ett verksambetsfält som omfattar mer än en skolkommun. Antalet elever på varje skolpsykolog varierar starkt. Rekordet är 16 630 elever på en enda skolpsykolog, enligt vad en färsk undersökning, som skolöverstyrelsen har verkställt, visar. Vidare finns det ett litet antal, nämligen nio, halva psykologtjänster, av vilka alla inte är besatta. För innevarande läsår planeras inrättande av ytterligare 34 kommunala heltidstjänster och tre halvtidstjänster. Detta förbättrar inte nämnvärt situationen i de kommuner där skolpsykolog saknas eller där elevens väntetid för att bli mottagen uppgår till flera månader. I vissa fall kan dock situationen vara något ljusare, nämligen där lärare med nedsatt undervisningsskyldighet fullgör psykologiska uppgifter. Antalet skolkuratorer är i förhållande till elevantalet och det stora behovet försvinnande litet — cirka 200 i hela landet inberäknat en del halvtidstjänster. Av detta antal kommer 35 kuratorstjänster på Stockholm. Med det sätt att räkna poäng för kuratorsunderlag som nu gäller får de kuratorer som finns ett nästan oöverskådligt elevmaterial att hålla reda på och tvingas till svåra ställningstaganden vid val mellan punktinsatser och mer allmänna insatser. Dessa synpunkter har med rätta framförts i lärartidningen Svensk skoltidning. Herr talman! Jag skulle slutligen vilja sammanfatta några synpunkter kring disciplinfrågorna med instämmande i det mesta av vad som sagts av SACO när det gäller lämpliga åtgärder som man kan rekommendera framför allt skolöverstyrelsen att vidtaga. Det är nödvändigt att attityden till ordningsoch trivselfrågorna ändras. Skolöverstyrelsen bör på olika sätt verka härför. Inställningen att disciplinproblem är ett personligt misslyckande för läraren eller misskrediterande för skolledningen är en uppfattning som måste motarbetas. En fri och öppen diskussion om disciplinfrågorna måste komma till stånd, och glädjande nog är den nu på väg. De åtgärder som kan vidtagas i fråga om elever som markant stör ordning och trivsel i klassen måste bli föremål för en översyn. Utgångspunkten måste vara att skolan i fråga om åtgärder för uppehållande av ordnade arbetsförhållanden i möjligaste mån anknyter till vad som i övrigt gäller inom arbetslivet. Möjligheten till undervisning i observationskliniker bör utnyttjas i större utsträckning än hittills. Skolöverstyrelsen bör också verka för att tekniken att komma till rätta med disciplinproblem ägnas större utrymme både i lärarnas grundutbildning och i fortbildningen och att yngre lärare erhåller erforderlig handledning. Särskild utbildning bör anordnas för lärare i observationsklasser och observationskliniker. Man frågar sig om det vid lärarhögskolorna diskuteras t.ex. lärarnas attityder gentemot eleverna inom klassrummen. En sådan diskussion bör föras mera än vad som kanske är fallet. Skolöverstyrelsen bör i samarbete med målsmännens och elevernas organisationer verka för att föräldrarnas och elevernas ansvar och aktiva engagemang för disciplinproblemen starkare framhävs. Sammansättningen av samarbetsnämnderna bör ändras så att också föräldrarna blir representerade. Elevråden måste stimuleras att positivt verka för goda ordningsoch trivselförhållanden i skolan. Jag tror dock inte att elevråden skall engagera sig i någon polisiär verksamhet, utan i detta avseende måste kuratorerna och andra elevvårdande instanser träda till. Det är också angeläget att kommunerna stimuleras att i ökad utsträckning anställa skolkuratorer, skolpsykologer och skolläkare. Länspsykologorganisationen måste snabbt byggas ut till full kapacitet. Jag tror också att alltför stora skolenheter liksom alltför stora klasser kan inverka negativt på ordning och trivsel i skolan. Effekterna på lärare och elever vid stora skolenheter bör närmare analyseras, och på grundval härav bör lämpliga åtgärder vidtagas. Lärarna bör också avlastas rutinuppgifter av typ utskriftsarbete, rutinbetonat institutionsarbete och vissa vaktuppgifter till förmån för — och det är inte minst viktigt — elevvårdande uppgifter. Detta erfordrar anställning av biträdespersonal i ökad utsträckning. Skolorna bör om möjligt utrustas med samtalsrum där lärarna i lugn och avskildhet kan ta emot elever och föräldrar för enskilda samtal.

Herr talman! I gårdagens remissdebatt hade herr Bengtsson i Varberg vänligheten att citera ett yttrande som jag fällde vid en presskonferens i Skövde den 12 oktober i år. Enligt en tidningsuppgift skulle jag ha sagt att herr Hedlund uppmanat oss att inte motionera om mer än vi kan genomföra i regeringsställning. Detta herr Hedlunds yttrande skulle ha ett visst sammanhang med den framgång som partiet hade vid det senaste valet.

Herr talman! Anledningen till att jag deltar i höstens remissdebatt är framför allt att jag vill ta upp glesbygdsfolkets problem. I programmet Fokus i TV förra veckan behandlades på ett realistiskt sätt glesbygdernas problem. Av programmet framgick, att den avfolkning som ägt rum på den svenska lands bygden har medfört allvarliga problem för den kvarvarande befolkningen. Underlaget för den samhälleliga servicen har ryckts undan på grund av befolkningsminskningen. Affärer har lagts ned, samlingslokaler stängts, järnvägslinjer nedlagts och postkontor dragits in. Det måste kännas bittert. Jag kan väl tänka mig hur den gamle, numera pensionerade skogsarbetaren, som i Fokus berättade om hur livet gestaltade sig i en avfolkningsbygd, kände det, eller hur den bondkvinna kände det som när den sista kon lämnat gården sade att hon aldrig mer skulle gå ut i ladugården. Även om man inte skall hemfalla åt sentimentala tankar kan man inte bortse ifrån den tragedi denna avfolkning innebär för många av de berörda människorna. Att se sin omgivning förvandlas från levande landsbygd till ödebygd måste kännas deprimerande. Den strukturrationalisering som äger rum i det svenska näringslivet torde i och för sig vara nödvändig för ett maximalt framåtskridande. Men man måste komma ihåg att det är människor det gäller. Jag tror inte att orsaken till att så många mindre samhällen för en tynande tillvaro bara är att söka i strukturomvandlingen. I stället beror detta i stor utsträckning på att man från myndigheternas sida inte är villig att satsa på annat än de större orterna. Nu i helgen underströk en socialdemokratisk tjänsteman från finansdepartementet på arbetarmässan i Halmstad att vi måste koncentrera företagsamheten. Enligt ett TT-referat framhöll vederbörande att regeringen omöjligt kan tillåta att företag läggs ut Över hela landet som saltkorn på en oxfilé. Ville han med denna kulinariska liknelse i den högre skolan säga detsamma som en LO-ekonom en gång sade i sitt koordinerade näringslivsprogram, nämligen att näringslivet skall koncentreras till ett fåtal orter? varande bygder har gjort det därför att sysselsättning saknas. De hade säkerligen stannat hemma om de fått arbete där. Man vet ju att en stor del av dem som fått statliga flyttningsbidrag återvänt till hembygden när utkomstmöjligheter anmält sig. Att företag läggs ned beror inte alltid på dålig lönsamhet i och för sig. Det kan till och med ha sin orsak i att en järnväg lagts ned, att poststationen stängts eller liknande. Det blir en kedjereaktion. Det ena drar med sig det andra. Jag erkänner att betydande insatser under de senaste åren gjorts i lokaliseringspolitiskt syfte. Dessa åtgärder har inneburit en värdefull injektion för näringslivet på många orter. Jag har själv bevittnat vad det kan betyda för en bygd om dess egna gamla företag eller nyetablerade sådana kan komma i åtnjutande av lokaliseringspolitiskt stöd. Därigenom skapas sysselsättning åt dem som bor i bygden. I många fall borde naturligtvis åtgärderna ha vidtagits långt tidigare. I så fall skulle säkerligen inte glesbygdsproblemen haft den omfattning de nu har. Goda kommunikationer är förutsättningen för att näringslivet skall kunna utvecklas. Det är därför nödvändigt att man från samhällets sida medverkar till att landets olika delar erhåller en så god trafikservice som möjligt. I synnerhet äldre människor är beroende av de kollektiva trafikmedlen. De har i de flesta fall inte tillgång till egna bilar utan måste anlita allmänna kommunikationsmedel när de t.ex. skall söka läkare, besöka anhöriga eller uträtta nödvändiga ärenden. Kommunikationsmedlen gör det möjligt för dem att bryta isoleringen. Det är en samhällelig angelägenhet att ordna tillfredsställande trafikservice, och därvid får man inte glömma bort glesbygderna. Befolkningsomflyttningen berör inte bara glesbygderna. Den angår också oss som bor i städer och tätorter. De som flyttar lämnar många gånger relativt bra bostäder samtidigt som de, när de kommer till tätorterna, medverkar till att skapa ett ännu hårdare tryck på bostadsmarknaden där. Den stora anhopningen av människor i de stora städerna skapar vidare många andra slag av köproblem. Många måste offra lång tid för att resa till och från arbetet. Allt detta måste inverka negativt på trivseln. Med en aktiv lokaliseringspolitik kan man emellertid lösa många av problemen såväl i tätortsregionerna som i de mindre tätt befolkade delarna av landet. Det är angeläget att den lokaliseringspolitik som inleddes genom riksdagsbeslutet 1964 fortsättes och intensifieras. Det måste ankomma på samhället att i ökad utsträckning se till att alla människors rättmätiga krav på arbete, bostad och en god samhällelig service tillgodoses. Lokaliseringspolitiken har redan betytt åtskilligt för att skapa arbetstillfällen i sysselsättningssvaga regioner och bör ges väsentligt utökade resurser samtidigt som den vidgas till att omfatta hela landet. Lokaliseringen har dock saboterats av bostadskvoteringen. Företag har inte kunnat lokaliseras till i övrigt lämpliga orter genom att bostäder inte kunnat erbjudas. Bostadsproduktionen måste därför reformeras så, att man får bort denna snedvridning och dessutom ser till att områdena utanför städerna får sin berättigade del av nyproduktionen. Även åt dem som bor på landsbygden måste ges möjlighet att skaffa sig goda bostäder. Vidare måste dessa människors krav på service och goda kommunikationer tillgodoses. Det får inte fortgå att nedläggningen av järnvägsstationer beslutas ensamt av SJ utan att riksdagen höres. Att tillförsäkra befolkningen på landsbygden en rimlig arbets-, bostadsoch servicestandard är inte bara ett in tresse för just dessa människor; det är i lika hög grad ett intresse för stadsbefolkningen, som inte vill att den attraktiva — fritidsmiljön, landsbygden, skall avfolkas och läggas öde. Låt mig, herr talman, säga några ord om det län som jag representerar, Skaraborgs län. Antalet lediga platser fortsätter att sjunka i Skaraborgs län. Detta framgår av den månatliga översikten från länsarbetsnämnden. I mitten av oktober fanns bara 684 lediga platser mot 1006 vid samma tid i fjol. Minskningen utgör i procent 32,1. Samtidigt redovisas ökad arbetslöshet. Inte mindre än 1028 redovisas som arbetslösa, vilket innebär en ökning med 374 personer jämfört med oktober 1966, räknat i procent icke mindre än 52,9. Antalet arbetslösa var i beredskapsarbeten 293 och i omskolning 717, allt räknat per den 15 oktober i år. De här redovisade siffrorna ger anledning till oro. Det är nödvändigt att åtgärder vidtas i syfte att säkerställa sysselsättningen. Ett sätt att komma till rätta med svårigheterna är att ge även företag i Skaraborgs län möjlighet att få lokaliseringsstöd. Man löser inte problemet med industrins och näringslivets konkurrenskraft på lång sikt genom statliga bidrag. Ett lokaliseringsstöd skulle emellertid betyda mycket, ty det allmännas uppgift är att skapa förutsättningar för näringslivets utveckling. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang också säga några ord om Göta kanal. Som jag tidigare erinrade om är goda kommunikationer av avgörande betydelse för näringslivet i en bygd. I vänernoch vätternområdena har nämnda vattenled spelat en mycket stor roll. Frågan om dess framtida ställning har utretts av kanalatrafikutredningen. Enligt min mening är det framlagda förslaget inte tillräckligt omfattande. Jag finner det angeläget att man i stället för att vidta en upprustning av Trollhätte kanal, som utredningen föreslår, bygger en ny kanal mellan Vänersborg och Uddevalla. Vidare anser jag att kapaciteten på Göta kanals västgötalinje borde ökas, så att den kan användas för lasttrafik med båtar på upp till 1 000 ton. Ett förverkligande av dessa krav skulle komma att få mycket stor betydelse för näringslivets lokalisering till vänernoch vätternområdena. Den på detta sätt vunna effektiviteten i transporthänseende skulle i hög grad öka förutsättningarna för den befintliga industrins utveckling och underlätta för nya företag att slå sig ned i de ifrågavarande områdena. Det finns också anledning understryka, att man genom att förlägga dessa byggnadsarbeten till vinterhalvåret kunde bereda sysselsättning åt annars arbetslösa anläggningsarbetare.

Herr talman! Herr Nordgren förklarade att vi behöver en ny inriktning av näringspolitiken. Det är nog riktigt. Felet med vad han sade var väl bara att denna nya inriktning inte skall gå bakåt utan peka framåt. Den bör inte anpassas till att lösa passerade tiders problem, som herr Nordgren och högerpartiet vill, utan till att lösa de problem vi har framför oss. Det behövs en helt annan, mera odogmatisk inställning för att klara dessa frågor på ett för "människorna hyggligt sätt än den som högerpartiet kan erbjuda, åtminstone av herr Nordgrens tankegångar att döma. I ena ögonblicket säger herr Nordgren: Nej, vi skall inte ha så mycket regleringar, vi skall ha ett friare näringsliv! I nästa ögonblick utbrister han: Nej, vi skall inte ta bort regleringen från den fria företagsamheten! När det gäller företagarnas lokaler skall vi ha den kvar, ty den är det bästa vi har. Detta är inte att tro på de fria krafternas spel. Det är egendomligt att ni så fort lär er trivas i regleringssamhället att ni nu, när regeringen har blivit litet mer liberal på denna punkt, springer tillbaka till hårdare. regleringar. Nå, jag har ingenting emot litet hårdare regleringar på detta område, men jag tror inte att det skall vara inom det avsnitt som herr Nordgren företräder. Tror ni inom högerpartiet på de fria krafternas spel, bör ni också göra det för era egna företags del. Det kan inte vara statens sak att reglera hyresavtal mellan två företagare, en som äger fastigheten och en annan som hyr. Dessa två skall väl båda tro på de fria krafternas spel och göra upp sig emellan utan att socialdemokratin med sin regering behöver vara inblandad. På denna punkt kan man släppa marknaden fri. Det finns emellertid en annan kategori, som inte bör utsättas för de fria krafternas spel. Det är de gamla människorna, äldre löntagare och pensionärer som sitter i gamla lägenheter, ofta välbelägna eftersom de byggdes långt före kriget. På Söder i Stockholm, i Haga och Masthugget i Göteborg och innanför vallgravarna i Malmö lever dessa människor i mycket små lägenheter, oftast under 50 kvadratmeter. Med en friare hyressättning, vid vilken man skall ta hänsyn inte bara till bostaden i sig själv utan också till dess belägenhet kommer just dessa lägen heter att stiga mest i pris, så långt jag kan förstå. Jag delar inte den optimistiska inställningen att det inte kommer att bli några hyresstegringar för sådana bostäder. Kommer hyreshöjningarna, är det just på detta område de blir starkast. Här finns det ingen anledning att ha så bråttom att släppa loss marknaden. Företagarna kan tro på de fria krafternas spel, som de talar för. Däremot finns det inte något skäl att utsätta pensionärer och gamla löntagare i små lägenheter utan alltför hög standard på vare sig bostaden, inkomsten eller livsföringen i övrigt för detta fria spel. Jag hemställer att riksdagen vid sin behandling av hyrespropositionen gör ett undantag från frisläppandet av hyrorna. Jag vill inte se de små lägenheterna i de gamla husen, byggda före kriget, frisläppta. Sociala skäl talar för att vi icke skall låta det fria näringslivets principer slå igenom där. Vi bör från socialdemokratiskt håll hellre slå vakt om de små människorna än om det fria näringslivets principer, som dess företrädare inte ens tror på för egen del, såsom herr Nordgren, som representerar högerpartiet och näringsidkarna, just har deklarerat. På den punkten hoppas jag alltså att vi får slippa se förslagen i propositionen gå igenom i oförändrat skick, utan där anser jag att vi bör ha kvar hyresregleringen för dessa äldre och mindre lägenheter av sociala skäl. Vid bedömningen av framtidsutsikterna kan vi dra lärdom av vad som inträffade i våras, när arbetsmarknadsstyrelsen tillkännagav som sin uppfattning, att konjunkturerna skulle komma att förbättras till hösten. De blev inte bättre till hösten! Nu finns det andra optimister som säger att konjunkturerna blir bättre till våren, och till våren finns det väl andra som är optimistiska och kommer att säga att det blir bättre konjunkturer till hösten. Så har det alltid varit. Jag tror inte vi bör ställa in oss på alltför optimistiska linjer, ty när vintern är över och vi åter går mot vår och sommar blir det naturligtvis en konjunkturuppgång med ökad sysselsättning — av säsongskäl: det blir alltid ökad sysselsättning när snön smälter; det har det varit alla år tidigare också. Det är inte detta det här gäller. Den långsiktiga utvecklingen har av många skäl inte blivit bättre frampå vårkanten. Tag t.ex. våra traditionella tunga industrier, skogen och skogsindustrin, stålverken, gruvorna och en hel del av verkstadsindustrin! På dessa områden finns det ingen anledning att räkna med en sådan konjunkturuppgång till våren, att den skulle ändra bilden så totalt till det bättre eller svänga tiden tillbaka till vad situationen var för några år sedan. Orsaken till att vi inte kommer att få samma uppgång i konjunkturerna som vi hade för några år sedan är att bakgrunden har förändrats därigenom att en överproduktion av varor har växt fram. Produktionskapaciteten har ökats runt om i världen inom dessa industrier och det råder nu inte någon brist på varor för de människor, de länder eller de företag som kan betala för att få varorna. Det finns alltså ingen anledning för oss att räkna med att det blir en gynnsammare prisutveckling som ger ökad stimulans till näringslivet. Den vägen tror jag vi gör klokt i att inte vara inställda på, beträffande dessa tunga och traditionella branscher, och inte heller att näringslivsproblemen kommer att lösa sig av sig själva åt oss. Vi blir tvungna att lösa dem genom att vidta egna åtgärder, så att vi tryggar sysselsättningen, reallönens utveckling på längre sikt. Jag tror också att det är hög tid att vidtaga sådana åtgärder. Det finns ingen anledning att förlita sig på att lösningen skall komma utifrån genom att andra länder träder till och förbättrar situationen för oss. Även om situationen i de länderna för bättras, kommer vi att ha åtskilliga av våra problem kvar. Det betyder att vi måste bedriva en allmän näringspolitik av mera medvetet slag än hittills. Detta fordrar samarbete inom «näringslivet, samarbete mellan näringslivet och staten och samarbete mellan olika grupper inom samhället — grupper med olika intressen. Dessa grupper måste lära sig att samarbeta för att lösa de problem man trots allt har gemensamt. Det är inte fråga om identiska intressen — men på vissa punkter är de gemensamma och olika intressegrupper måste vara intresserade av näringslivets framåtskridande, av att få ut hyggliga reallöner ur näringslivet och av att sysselsättningen ökas. Vi har inga garantier. Det finns ingenting som säger att utvecklingen skall vara gynnsam för oss i framtiden och lika lätt som den har varit under efterkrigsåren med deras bristsituation. Det finns ingenting som ens säger att vi skall ligga med högre reallöner i det här landet än vad fallet är i andra industriländer inom Europa, såsom Tyskland. Det skulle inte ens vara förvånande om vi efter några år kommer att ha reallöner som ligger i höjd med eller under tyskarnas. Det finns mycket som talar för en sådan utveckling vare sig vi är med i EEC eller står utanför. Denna utveckling vill vi undvika så långt som möjligt. Vi vill göra det bästa möjliga i den situation i vilken vi befinner oss och i framtiden kommer att befinna oss. Det är därför vi får gå in för att själva lösa dessa näringspolitiska frågor. Det finns inte någon utomstående som löser dem åt oss. De beslut vi fattar, eller de som vi inte fattar, kommer att utgöra den grund, på vilken vi skall skapa trygghet för sysselsättning och reallöner i framtiden. Vi har ingen annan än oss själva att skylla på därvidlag. Vi vill inte in i en englandssituation, ja, vi vill inte ens in i en halv eng landssituation. Det är därför vi ganska snabbt måste lösa dessa problem. Det måste gå fort även av det skälet att ingenting bänder genast man fattar ett beslut och bestämmer sig för en politik på ett område. Det måste gå åtskilliga år, tre — fem — sju år. Först därefter blir det praktiska resultat i form av att det börjar ryka i skorstenarna, först då blir det sysselsättning och valutainkomster genom utlandshandeln. Det är alltså inte dagens sysselsättningsfrågor som vi nu kan lösa med näringspolitiska beslut. Vi kan lösa morgondagens, och dem skall vi lösa eftersom åren går och vi strax är framme vid den tidpunkten. Dagens problem måste vi lösa med utgångspunkt från de beslut vi fattade — eller inte fattade — för några år sedan. Det är detta som skapat grunden för dagens situation. Det finns en del punkter som är gynnsamma i utvecklingen för oss. I handelsdebatten häromdagen berördes GATT-förhandlingarna. De innebär tullsänkningar. Tullhindren minskas successivt under en femårsperiod både inom och utanför Europa. De möjligheterna skall vi ta vara på. Vi ligger bra till i utgångsläget i förhållande till många andra. Även om vi är pressade i en del avseenden skall vi ta vara på de år av viss trygghet som vi har tack vare tidigare vidtagna åtgärder och använda dem som förberedelse till det nya. Alltför många både företagare och politiker har under de goda efterkrigsåren tyckt att allting går bra och av sig självt, här behövs ingen förändring. Den konservativa andan som är mycket stark har då slagit rot och parat sig med en belåtenhet, som kan ha varit motiverad om vi alltjämt hade efterkrigstidens situation men som absolut inte duger när vi skall lösa de problem som ligger framför oss. Men kan vi då gå in för dessa beslut redan nu? Fattas inte kapital? Sjunker inte självfinansieringsgraden i företagen? Ja, om vi ser på de japanska företagen, de bästa koncernerna, kan vi konstatera att dessa arbetar med ett eget kapital som bara är en bråkdel av vad som är eget kapital i de svenska företagen. Också den japanska Wallenberggruppen, Mitsubishi-gruppen, arbetar med eget kapital som bara uppgår till ungefär 25 procent av de pengar som är i rörelse. 75 procent utgöres av lånade pengar. Här är svenska företag rädda för expansion, om de inte har hälften eller över hälften av egna pengar i rörelsen. I Japan går det alldeles utmärkt att driva en expansion med en produktionsstegring på både 10 och 14 procent per år utan att ha mer än 25 procent egna pengar i rörelsen. Det är alltså inte självfinansieringsgraden det hänger på, utan det hänger på aktiviteten hos direktörerna och på om dessa kan ta vara på möjligheterna eller om de först skall ha fullt av eget kapital innan de vågar röra sig. Vi skall inte sitta och vänta på att de skall få egna pengar. Det är inte en sådan situation vi har framför oss — det är den situationen vi har bakom oss. Vi måste se till att näringslivet växer och byggs ut utan så hög självfinansieringsgrad, med mera lånade pengar. Om inte näringslivet duger till detta, måste regeringen hjälpa till med utbyggnaden. Det är där vi gått ett steg fram genom att vi nu har kapital som står till förfogande för att bygga upp det bättre näringsliv som skall ge tryggare sysselsättning och bättre löner, den bättre yrkesutbildning för ungdomen och de bättre sociala förhållanden åt dem som är beroende av vår socialpolitik. Vi har alltså genom ATP-fonderna det kapital vi behöver. Vi kan den politiska vägen disponera över mera pengar antingen över budgeten eller bankpolitiskt tillsammans med riksbanken och finansdepartementet. Bristen gäller nu initiativ, viljan att starta nya företag och pröva nya vägar. Herr Bohman visade i går hur många företag som ger sig i väg från Sverige därför att det är lättare att köpa billig arbetskraft i utlandet — Portugal är ju ett populärt land och en av våra demokratiska bröder inom EFTA-gruppen. Ett av de företag i vilka tjänstgörande talmannen sitter med i styrelsen har väl etablerat sig där. Jag har ingenting emot att man tar vara på utvecklingsmöjligheterna där nere. Men inom vårt parti är vi intresserade av en utbyggnad även i Sverige, så att vi slipper den ökade arbetslöshet som annars hotar oss. Duger inte det privata näringslivet till för att göra en sådan utbyggnad — inte ens i samarbete med regeringen — måste regeringen bygga ut sina egna företag. Det kan sägas, som framhållits i debatten, att de statliga företagen inte är något föredöme på alla punkter. Som grupp betraktad går de hyggligt — de har en nettovinst på 800—900 miljoner kronor om året. Om de fick investera den vinsten skulle de kunna utvecklas. Men där är vi alltjämt låsta i en byråkratisk ordning och ett byråkratiskt handläggande under sex—Ssju olika departement i Kungl. Maj:ts kansli så att det blivit stagnation i stället för snabb utveckling. Var finns exporten från televerkets verkstäder i Nynäshamn? Kan kommunikationsdepartementet tala om vad exporten uppgick till förra året, vad den kommer att uppgå till i år och nästa år? Genom den politiska makten och genom att utnyttja de medel som finns har vi möjlighet att bygga upp ett bättre näringsliv. Vi har en betydligt högre grad av självfinansiering än vad eti land som utvecklas så starkt som Japan har. En hel del av våra traditionella industribranscher har emel lertid stagnerat. Det kan inte fortsätta så om vi skall få trygghet för sysselsättningen. Regeringen måste föra en allmän näringspolitik och skapa ett särskilt departement för dessa frågor. Det har vi begärt i flera år, och det är dags att vi nu får ett sådant departement — det finns ingen anledning att vänta på det längre. Det skall markera att vi står inför nya problem och att regeringen är villig att lösa dem från nya utgångspunkter. Men också den egna företagsgruppen måste skötas bättre. Det är inte tillfredsställande när antalet sysselsatta under en tioårsperiod, från 1960 till 1970, minskar inom enbart en landsända, Norrland, från 50 000 till 40 000 utan att det skapas ny sysselsättning. Där finns utrymme för en statlig företagsutbyggnad med 10000 människor utan att den statliga företagsgruppen växer, den behöver bara bibehålla sin styrka. Det kan emellertid inte bli verklighet, det visar erfarenheterna under de gångna åren, så länge gruppen ligger under sex—Ssju olika statsråd, som inte har möjlighet att samarbeta finansiellt sinsemellan för att utveckla gruppen. Gamla direktiv hindrar den statliga skogsindustrin att expandera” — om jag inte missminner mig fattade regeringen och riksdagen för en del år sedan ett beslut att någon expansion inte får förekomma inom ASSI utan att statsmakterna beslutar därom. Sedan dess har inte så många särskilda beslut fattats, utan det har endast blivit följdinvesteringar. Denna företagsamhet gillades inte från början av statsmakterna men den skapar i dag sysselsättning i stället för arbetslöshet i Norrland. Det vore emellertid nu skäl att ta bort de gamda besluten och ge gruppen möjlighet att utvecklas. Herr talmannen var liksom några andra ledamöter av denna kammare förra veckan i Italien och studerade den italienska statliga företagsgruppen I.R.I. Inom den företagsgruppen förekommer en expansion, framdriven av en borgerlig regering under en stor del av efterkrigstiden. Det skulle väl vara egendomligt, om de borgerliga partierna här tillsammans med socialdemokraterna skulle behöva driva en mer högerbetonad politik än vad påvens parti kunnat förverkliga i Italien. Det finns ingen anledning för oss att låsa oss av småfuttiga partistrider och därmed sätta krokben för det statliga näringslivets utbyggnad, något som de borgerliga representanterna under årens lopp med glädje har gjort. Ni skall väl i stället hjälpa till och bygga ut den här gruppen! De borgerliga i andra länder duger till det, och då skulle ni väl i det här landet också kunna visa framfötterna. Vi har inte bara problemet att bygga ut den statliga företagsgruppen och det privata näringslivet, som svarar för 90 procent av sysselsättningen i vårt land, utan vi har också problemet att skaffa samhället medinflytande i denna utbyggnad. Genom de pengar man kan slussa från ATP-fonderna till investeringsbanken och genom de pengar man kan slussa direkt från dessa fonder till näringslivet borde vi kunna vara med om att bygga upp ett 40-tal projekt fram till 1970-talet eller i varje fall besluta om igångsättande av dessa projekt utan att vi behövde riskera mer än 6 å 7 procent av pengarna i form av ägande. Det är dags att komma fram till sådana beslut. Investeringsbanken får inte bli bara en bank bland de andra som snällt Iånar ut pengar till höger och vänster, utan den bör själv vara med och skapa och ta något av företagandets risker. Det är ju därför man i den banken redan fått 500 miljoner kronor; avsikten är att den för nästa budgetår skall få ytterligare 500 miljoner kronor för risktäckning. Vad skall banken med 1 miljard kronor till, om den inte skall göra sådana risktaganiden? Är det inte riskabelt att på det viset sätta in pengar i företag? frågar någon. Jag frågar: Är det inte mer riskabelt att äventyra löntagarnas framtida sysselsättning? Men bakom detta risktagande måste ligga en medveten näringspolitik, som omfattar icke bara den statliga företagsgruppen utan näringslivet i stort. Det är därför vi behöver ett allmänt näringsdepartement att sköta den politiken. Den innefattar stora uppgifter; det räcker för ett allmänt näringsdepartement att sköta den allmänna näringspolitiken. Det är en annan stor uppgift att bygga upp den egna företagsgruppen, som nu har en omsättning på 13500 miljoner kronor. Detta belopp motsvarar en tredjedel av statsbudgeten, och det måtte väl räcka för ett statsråd att svara för den upp giften. Dessa frågor skall inte skötas som hittills med det dåliga resultat det medfört. Då blir också regeringen medansvarig till den arbetslöshet som vi fram på vintern och våren kommer att få. Något sådant vill jag inte se; jag vill se utveckling i stället. Det finns pengar. Vad som behövs är en näringspolitisk riktlinje. Det behövs ny organisation, regeringen behöver nya verktyg för att lösa dessa frågor. Det finns inget hinder i grundlagarna för ett allmänt näringsdepartement; det går att lägga ner eller slå ihop några av de mindre nödvändiga departementen. Det är de obotfärdigas förhinder att inte anpassa sig till de fordringar, som framtiden ställer. Utvecklingen runt omkring oss ute i världen har sin gång, och även svensk regeringspolitik måste moderniseras efter tidens krav. Inte bara näringslivet och löntagarna skall omställas, utan man måste även byta ut konservativa arbetsformer inom regeringen. Det finns alltså pengar, och det går att skapa nya arbetsformer. Bristsituationen kommer att gälla arbetskraften. Det kommer att behövas duktigt folk på olika försäljningsområden och som har förmåga att sälja våra varor inte bara inom landets gränser utan även på världsmarknaden i konkurrens med andra. Det är riktigt som man säger på borgerligt håll, att vi har höga löner och höga kostnader. Det skulle gå mycket lättare för företagen att sysselsätta folk och höja produktionen om man kunde sänka lönerna och kostnaderna. Men det är ju inte det vi vill. Vi vill ha dessa höga löner, och då får vi finna Oss 1 att se till att företagsamheten blir effektivare. Det är därför vi behöver en effektivare näringspolitik. Med den arbetslöshet på över 100 000 personer som vi, att döma av de rapporter vi fått, kommer att få, om vi även räknar med dem som är sysselsatta i beredskapsarbeten, genomgår omsikolningskurser 0. s. v., finns det ingen anledning att inte illa kvickt gripa sig an med dessa frågor. Det kommer att råda brist på folk på försäljningssidan men även på duktigt folk i övrigt, som kan sköta dessa företag och sitta i deras styrelser — vare sig de skall vara politiker eller näringslivsrepresentanter. Andra företagsägare inom stora företagsgrupper anslår en betydande del av sin arbetstid till att plocka fram lämpliga styrelser och lämpliga direktörer. På statligt håll måste vi också se till att vi får fram dugligt folk. De behövs över hela linjen, inte bara inom det privata näringslivet utan också inom vår egen Srupp. En hel del av småföretagarna har etablerat sig under gynnsamma efterkrigsförhållanden. De ställes nu inför nya problem, då de är tvungna att bedriva försäljningen på en betydligt större marknad. De har exportproblem och de står inför lika stora omskolningsproblem som många av löntagarna, men den omskolningsverksamheten har man inte varit särskilt intresserad av att ta hand om. Jag tror att ABF och andra bildningsorganisationer kunde hjälpa till med företagsledarkurser på både lägre och högre nivå, och staten bör väl se till att sådana igångsättes. Utan utbildade personer på detta område blir det inga resultat. Problemet att få fram fler och bättre företagsledare måste också behandlas inom ramen för en allmän näringspolitik. Allmän näringspolitik måste gå ut på att hålla kontakt med det privata näringslivets företag och företagsorganisationer. Den egna företagsgruppens utbyggnad är en helt annan arbetsuppgift; det är att bygga upp eget folk och bygga upp egna investeringar. Det är inte att arbeta med hjälp av andras redan färdiga personella organisationer. Därför är detta olika arbetsuppgifter, och därför skall skilda departement handlägga dessa frågor. Eftersom både den egna gruppens utveckling och den allmänna näringspolitiken är angelägna ting måste dessa reformer genomföras snabbt. Det är inte fråga om att skapa någon monolitstat. Vi har ingen monolitstat här i landet. Vår politik har en liberal inriktning som är ganska enastående, om man jämför den med många andra länders, som kallar sig liberala men vilkas politik är betydligt mer reglerad än vår. Vi har en betydande marginal kvar att arbeta på innan det finns någon rim och reson i beskyllningarna att vi bygger upp en monolitisk stat. Vi bestämmer inte själva över de yttre omständigheterna under vilka vi arbetar. Vi ser nu att förhållandena runt omkring oss förändras. Då måste vi själva förändra oss. Vi vet dessutom vilken tid som behövs för att omställningen inom landet skall ge praktiska resultat när det gäller sysselsättningen och exportinkomsterna. Det finns ingen tid att försumma. Därför måste vi nu sätta i gång med en hård och medveten näringspolitik. Med hänsyn till den inställning som redovisades i går av representanter för olika partier, som sade att de inte hade någonting emot att resonera om dessa frågor och att de var med på principerna, måste rege ringen snabbt ta itu med olika praktiska arbetsuppgifter som kan resultera i sysselsättning och inkomster och som kan rädda vår situation, så att vi inte behöver halka åt englandshållet. Det finns möjligheter till det, om vi tar vara på dem. Det bör vi göra. Detta skall utmärka den politik som vi skall föra fram till nästa val.

Herr talman! Med anledning av vad herr Nordgren här säger om hyrorna vill jag framhålla att det ju inte är fråga om ett frisläppande för de kommunala allmännyttiga företagens del. Dessa har redan en viss frihet. Nu gäller det att ge litet större frihet i fråga om hyrorna åt de privata företagarna som herr Nordgren alltså tycks hysa betänkligheter mot. Det är inte regeringen som tvingar någon att flytta; bara en företagsägare kan tvinga någon annan företagsägare att flytta. Men jag förstår att ni tvivlar på edra egna medlemmar. Ni känner dem ju bäst, så att ni vet efter vilka principer de kommer att gå. Jag förstår att det är svårt för småföretagare att följa med i svängarna på grund av ert sätt att driva politik. När ni får den större frihet för näringslivet som ni änge talat om så vill ni inte ha den. Bestäm er för en linje — ni är ju inte folkpartister inom högerpartiet! Herr Nordgren säger att man från borgerligt håll har lagt fram program för hur man skall klara näringslivets utveckling. I så fall var det en ganska egendomlig redovisning som vi fick nu. Herr Nordgren redovisade effekterna för ATP för näringslivet på det sättet att det bara skulle vara tio öre som man skulle behöva ta in för att betala avgifterna, medan man i själva verket tar in 100 öre. Varför inte säga att de 90 örena eller hela kronan är avsedda att åstadkomma en ökande kapitalmarknad som behövs för att bygga upp ett bättre näringsliv och ett bättre samhälle? Samhällsinvesteringarna är ju lika stora som näringslivsinvesteringarna, och båda måste ju finnas för att människorna skall kunna leva och arbeta. Det är för att få pengar till detta som vi har dessa AP-fonder, men det förefaller som om ni inom högern inte har fattat meningen med dessa fonder. Var skulle vi annars få pengar ifrån? Skulle man ha fått dem genom tvångssparande på ett eller annat sätt? Är det inte bättre att ta pengarna försäkringsvägen? Behöver vi diskutera den saken fortfarande? Ni har inga andra vägar att påvisa hur man skall kunna få fram kapitalet. Den väg på vilken vi här fått fram kapital till den svanska marknaden är rätt enastående; få länder har motstycke till den. Tack vare AP-fonderna har vi fått till stånd en fördubbling av den långsiktiga kapitalmarknaden på få år. Det är något som vi skall ta vara på. Här har vi, trots att Sverige är ett litet land, tillräckligt med kapital samlat på gemensamma händer för att bygga upp det näringsliv som vi tillsammans skall utveckla. Men ni vill inte vara med där för att kapitalet ägs gemensamt — ni önskar att det skall ligga i privatpersoners händer. Vi skall sitta och vänta tills privatförmögenheterna växer, så att vederbörande behagar starta trehundramiljonersinvesteringar i Norrland och på andra håll. Men vi ser ju att de inte gör detta.

Herr talman! Som herr Nordgren sade är det alldeles riktigt att det inte uppstått några jättelika förmögenheter. Jag sitter med i koncentrationsutredningen och kan intyga, att man blir ganska förvånad över utredningens siffror de offentliggörs nog ganska snart — som visar hur liten den svenska storfinansen är, hur få människor det rör sig om och hur små förmögenheterna är då man kommer ned vid den femtonde, sextonde eller sjuttonde familjen på listan. Det är detta som gör att vi inte kan vänta på att storföretagare bygger upp näringslivet åt oss. Det kostar i många fall omkring 300 miljoner kronor att skapa ett storföretag. Men vi kan som sagt inte sitta och vänta, och därför måste investeringarna ske kollektivt. Herr Nordgren sade att ATP-fonden var avsedd för varje enskild medborgares pensionering och inte för något gemensamt finansieringsändamål. Men meningen är ju att vi under några år framöver skall bygga upp ett större näringsliv och härtill behövs pengar. Genom detta större näringsliv skall vi få fram mer varor, vilket skall medföra högre reallön för löntagare och pensionärer, mera till de sjuka och till de unga i form av bättre yrkesutbildning. För allt detta behövs ett bättre näringsliv och det i sin tur kräver kapital. Därför behövs fonderna, ty hur skulle tillväxten annars ske. Ni har inte anvisat någon annan väg. Folkpartiet talade för privat finansiering genom enskilda försäkringsbolag, som = alltså skulle ta hand om löntagarnas pengar. Den gick vi emot. Men nu säger ni att det inte alls behövs något kapital för att bygga upp näringslivet. Då är ni duktiga!

Herr talman! Remissdebattens teknik innebär ju att var och en talar om ett fritt valt ämne, och därför blir det litet osammanhängande när man kastar sig från näringspolitik till familjepolitik, som är det ämne jag tänkte säga några ord om. Tidigare under denna remissdebatt har representanter från övriga partier snuddat vid familjepolitiska kommitténs betänkande och gjort det med kritiska synpunkter. Därför kan det kanske finnas anledning att också någon från högerpartiet kommenterar det betänkande som vi nu tagit del av. Från oppositionssidan har under många år en allvarlig kritik riktats mot regeringen för bristande samordning på familjepolitikens område, och vi har med fog gjort gällande att de åtgärder som hittills vidtagits mera haft karaktären av punktinsatser där den röda tråden saknats. Ett exempel på en sådan punktinsats som inte passar in i bilden är förslaget från den familjepolitiska kommittén. Ingen bestrider angelägenheten av att ökade resurser ställes till barnfamiljernas förfogande. Men enligt min mening kan det riktas allvarliga principiella invändningar mot familjepolitiska kommitténs förslag, där man för första gången tycks vilja slopa den horisontella jämförelsen mellan familjer med och utan barn och i stället gå in för en omfördelning av barnkostnaderna mellan barnfamiljer i olika inkomstlägen. Ändå är det ganska uppenbart att mål sättningen för familjestödet bör vara att ta hänsyn till försörjningsbördan hos olika familjetyper och att därvid också försöka utjämna familjernas livsinkomst mellan perioder med vårdnadsoch försörjningsplikter och perioder utan sådana. Det finns skäl att se något på befolkningsutvecklingen. Antalet personer i aktiv ålder kommer att minska, relativt sett, och de som är i behov av försörjning — alltså barn, ungdomar och pensionärer — kommer att öka alltmera. Enligt min mening borde det vara högst angeläget att vid bedömningen av hur stödet till nämnda grupper skall utformas ta hänsyn till befolkningsutvecklingen och lägga kostnaderna på de kategorier människor som har de största möjligheterna att bära dem. Jag tycker att förslaget inte fäster tillräckligt avseende vid dessa enligt mitt bedömande fundamentala synpunkter. Det ter sig även alltmer besynnerligt att vårt skatteoch bidragssystem är uppbyggt så, att det är en väsentlig skillnad i synen på kostnaderna för hustruförsörjning och kostnaderna för barnförsörjning. Orimligheterna i det nuvarande skattesystemet skulle förstärkas ytterligare, om barnbidraget reducerades med stigande inkomster. Till detta kommer de negativa effekter som tidigare påtalats, alltså skärpningen av marginalskatteeffekten och av den tröskeleffekt som redan nu är högst besvärande för den man eller kvinna som tidigare varit hemmaarbetande och som ger sig ut i förvärvsarbete. Hur skall man då på ett praktiskt sätt kunna lösa dessa frågor? Ja, först och främst har vi ännu inte sett budgetutfallet och vet därför inte hur mycket pengar som kommer att stå till vårt förfogande för ökat stöd till barnfamiljerna. Men om det skulle visa sig — vilket inte är otroligt — att våra tillgångar kommer att bli mycket begränsade, tycker jag för min del att det vore mera rimligt att tänka sig en omfördelning mellan dem som inte har några barn och dem som har barn i stället för en omfördelning enbart barnfamiljerna emellan. Vi skall inte glömma att det i vårt land, finns en stor kategori låginkomsttagare, där det utan tvivel föreligger ett akut behov av ökade stödåtgärder. Jag ställer mig skeptisk till förslaget i familjepolitiska kommitténs betänkande, att vi nu skall slopa familjebostadsbidraget. Bidragets konstruktion är visserligen behäftad med många felaktigheter, men jag bedömer det som rimligt att under en övergångstid medge ökade dispensmöjligheter, som gör att bidraget fungerar på ett bättre sätt. Socialministerns svar på en enkel fråga i dag till herr Gustafsson i Skellefteå tyder också på att det finns stora möjligheter att smidigare tillämpa familjebostadsbidraget. Om man också tar hänsyn till att hyresregleringen successivt kommer att avskaffas och att vi ännu inte vet hurudan effekten av detta kommer att bli på hyreskostnaderna, tror jag det kunde vara klokt att som ett fortsatt provisorium behålla någon form av familjebostadsbidrag. Utan tvivel tar bostadskostnaderna för närvarande och kommer förmodligen under en tid framöver att ta en allt större andel av familjens kostnader i anspråk. Därför kan det vara motiverat att man kompletterar ett generellt barnbidrag med ett särskilt bidrag som knyts till bostaden. Nu gläder det mig att under debatten ha kunnat konstatera att så många varit tveksamma inför förslaget i det framlagda betänkandet. Särskilt glädjande tyckte jag det var att herr Eliasson i Sundborn i sitt huvudinlägg i går delvis tog avstånd från förslaget. Jag har noterat detta, därför att herr Hedlund tidigare i en TV-utfrågning ganska klart deklarerat att han för sin del tyckte att förslaget var positivt. Jag tar alltså herr Eliassons uttalande som ett tecken på att man inom centerpartiet börjar bli mera betänksam. Detta kanske kan leda till att vi från borgerligt håll åtminstone ställer oss skeptiska mot den föreslagna konstruktionen. Jag tror att statsrådet Odhnoff gör klokt i att ta förslaget med en nypa salt och framför allt att försöka samla sig till en enhetlig lösning av familjepolitiken, något som vi verkligen efterlyst under lång tid. Man får nämligen inte bara se barnbidraget som en isolerad företeelse, utan man måste också ta tillsynskostnaderna i beräkning. Man måste dessutom ta hänsyn till relationen till studiehjälpen. Och måste framför allt se frågan i samband med familjebeskattningen. Vad vi efterlyser är, såsom jag framhållit, en genomtänkt målsättning för familjepolitiken. Det återstår nu naturligtvis att se, herr talman, om statsrådet Odhnoff — som för övrigt lyst med sin frånvaro under hela remissdebatten — är den »starka kvinna» som oppositionen så länge efterlyst och som kan presentera ett samlat modernt familjepolitiskt reformförslag.

Herr talman! Det är riktigt som herr Hamrin i Jönköping sade, att vi har två skolministrar. Men vi har också tre brevskrivare. Herrar Hamrin i Jönköping, Börjesson i Falköping och Persson i Heden har tillställt mig ett brev som samtidigt distribuerats till massmedia. Om man såg Dagens Nyheters löpsedel, undrade man kanske vad jag egentligen hade haft för mig. Jag har funnit det hövligast — och jag hoppas att det inte skall anses vara ett negativt uttryck för den serviceanda som herr Hamrin nyss talade om — att svara direkt här i kammaren, eftersom ett tillfälle osökt erbjöd sig i samband med remissdebatten. Därtill kommer den omständigheten, att jag sparar åtminstone tre porton — om av egen kassa eller av statsmedel blir kanske svårt att svara på. Med anledning av det brev, som jag alltså fått från tre ledamöter av denna kammare, vill jag svara följande: I ett dokumentärt avsnitt i filmen »Jag är nyfiken — gul» förekommer en intervju med mig om det svenska klassamhället. Vad jag där säger är enligt min mening förenligt med »god sed» och »ungdomens andliga fostran». På intet sätt kan jag anse mina uttalanden vara »moraliskt anstötliga». Självfallet har jag — lika litet som Martin Luther King, Jevgenij Jevtusjenko eller andra personer som medverkar i detta avsnitt — något ansvar för vad som i övrigt förekommer i filmen. Filmen har i sin helhet frisläppts av censuren. Den har inte i något avseende varit föremål för regeringens ställningstagande. Det föresvävar mig inte att vid sidan av de vedertagna formerna för prövning av film söka etablera något slags privat censur. Något direkt statsbidrag till filmen kommer inte i fråga. Huruvida den kan erhålla någon form av premiering från Filminstitutet saknar jag varje möjlighet att vare sig bedöma eller påverka. Detta var alltså mitt svar på brevet. Och så skulle det naturligtvis ha stått: »Med hjärtliga hälsningar».

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet för svaret på brevet. — Det var ju förträffligt att statsverket sparar tre porton å 45 öre. Jag vill först säga att jag inte har yttrat att statsrådet Palme på något sätt har uppträtt anstötligt i samband med filmen — det hoppas jag ecklesiastikministern inte pådyvlar mig — men det kan inte hjälpas att ecklesiastikministern uppträder i en film som måste betecknas som rena rama porrfilmen. Visserligen skall filmen ha ett budskap — den skall vara en s.k. samhällssatir — men nu frågas: hur uppfattas detta av de människor som ser filmen? Jag har svårt att förstå vad filmen åsyftar mer än att den illustrerar vissa saker. Man må ha vilken uppfattning som helst om filmen. Faktum är dock att den trampar ned och förnedrar andliga och etiska värden, som många i vårt land — ja kanske t.o.m. huvudparten — håller dyra, heliga och kära. Ett bevis på att filmen över huvud taget är av det innehållet är väl att den icke får visas i Norge. Även om statsrådet Palme avvisar påståendet att han uppträder anstötligt, måste man fråga sig: Är det värdigt för en ecklesiastikminister att medverka i en dylik film? Även jag ber att få sluta mitt brev med ordet högaktningsfullt.

Herr talman! Jag är glad över att statsrådet Palme har svarat på vårt brev så snabbt och här i kammaren. Måhända hade man dock blivit mera tillfredsställd och glad om Sveriges ecklesiastikminister, statsrådet Palme, på ett annat sätt gett uttryck åt sin uppfattning. Nu sade han bara, att »jag har medverkat i denna film i ett dokumentärt avsnitt». Ingen av oss har påstått att statsrådet agerat på något annat sätt i filmen. I likhet med herr Hamrin i Jönköping hade jag svårt att höra allt vad statsrådet sade i filmen, men jag uppfattade att det gällde klassamhället, socialismen etc. Det är en sak för sig. Men att en man i statsrådet Palmes ställning agerar i en film som släpper fritt fram allt vad lössläppthet och porr heter tycker jag är i högsta grad anmärkningsvärt. Statsrådet sade själv att när han läste Dagens Nyheters löpsedlar undrade han vad han hade haft för sig. Hans undran var sannnerligen berättigad. Om statsrådet inte visste vad som försiggick i filmen och att endast en viss del av inspelningen togs fram i samband med statsrådets agerande, hade han haft tillfälle att ta avstånd från filmen när det blev bekant vad det var för en film. För resten — agerar man utan att veta vad man ger sig in på? Jag tror inte att någon sådan film som denna har visats offentligt i Sverige tidigare. Det är signifikativt att denna film om 25 minuter skall spelas upp för ledamöter i rådhusrätten i Stockholm med anledning av ett åtal mot en porrdirektör, som menar att när de får se filmen kommer de att frikänna honom. Det ger väl ett klart belägg för vad det är för film som statsrådet medverkar uti. Jag beklagar att statsrådet inte tog chansen att nu ta avstånd från sitt agerande i filmen. Jag hoppas att han får ett nytt tillfälle att göra det.

Herr talman! Två av de ärade talarna klagade över att de inte hört vad jag sade i filmen. Det må så vara; värre är möjligen att de inte hörde vad jag sade i kammaren nyss från denna talarstol. Jag sade att filmen innehåller ett dokumentärt avsnitt, i vilket en rad personer intervjuas bland dem Martin Luther King, den ryske poeten Jevtusjenko och en rad personer inom svenskt samhällsliv. Ingen av dessa kan ha något som helst ansvar för filmens innehåll i övrigt. Vi har blivit informe rade om den del som rör socialreportaget; något annat känner vi inte till. Det är ganska belysande för den typ av glidningar som har föga med de höga moraliska principer att göra som annars proklameras, att herr Hamrin i Jönköping talade om mitt engagemang i filmen. Det skulle då vara antingen ett pekuniärt engagemang eller ett engagemang i filmen som helhet, vilket jag ögonblicket innan hade sagt inte förekom från min sida. Det är typiskt för en moraldebatt att man så lätt glider över orden för att få in sådana försåtligheter. Att jag skulle hoppa upp här, när det riktas kritik mot filmen, och säga att jag inte står för den intervju som gjordes med mig vore snarast ett uttryck för en moralisk feghet, som jag inte vill tillåta mig. Beträffande filmen i övrigt kan jag inte delta i debatten — jag har faktiskt inte sett den ännu. Jag har därför ingen som helst möjlighet att fälla några personliga omdömen om dess innehåll. Den har ju fått delvis mycket goda recensioner. Den lär, efter vad jag hört, även innehålla inslag med anknytning till sexuallivet. Under sådana omständigheter är det naturligtvis föga överraskande, att herr Hamrin i Jönköping skulle bli intresserad och se en chans att göra ett partipolitiskt nummer av det hela och att herr Börjesson i Falköping skulle få svårt att tiga still — när har han inte det — liksom att det skulle klia i fingrarna på herr Persson i Heden att också ta upp saken. Den moraliska indignation, som man riktar mot mig, som har deltagit i en intervju men inte har ett dugg ansvar för resten, tycker jag är ganska malplacerad och föga moralisk. Det må kanske tillåtas mig att göra ett tillägg. Den här typen av moralfrågor väcker ofta debatt. Men de riksdagsledamöter som skrev till mig visar inte något som helst intresse för den bristande moral i det svenska samhället som utgörs av de bestående klassgränserna, av de orimligt stora löneskillnaderna och av de kvardröjande hindren för människornas fria utveckling. Det är trots allt betydelsefullare ting. Och vill någon i ett reportage utfråga mig om min inställning i dessa frågor, anser jag det vara något av en moralisk skyldighet att ställa mig till förfogande.
Herr talman! Jag vill naturligtvis inte ställa ecklesiastikministern till ansvar för filmen som sådan. Men faktum är ju att ecklesiastikministern medverkar i filmen, och därmed får kanske filmen något av en vederhäftighetsstämpel över sig.

Herr talman! Herr statsrådet behöver väl inte vara så fruktansvärt anspråkslös att han talar om att han låtit sig intervjuas i filmen precis som andra personer låtit sig intervjuas i den. Där var bl.a. flickan och pojken på gatan, fina ungdomar och bra människor, som intervjuades. Inte brukar statsrådet i allmänhet sätta sitt ljus under ena skäppa och jämföra sig med vanligt folk, en vanlig pojke, en vanlig flicka eller varför inte en vanlig riksdagsman. Statsrådet måste väl ändå begripa att Sveriges ecklesiastikministers agerande betyder mycket mer som föredöme än vad de nämnda människotyperna gör. Statsrådet har väl möjlighet att låta sig intervjuas i dessa i och för sig stora och betydelsefulla frågor utan att göra det i en porrfilm. Frågorna gällde klasskillnaden och de mindre bemedlades problem i samhället. Det är sådant som är av vital politisk betydelse och som jag förutsätter att varje riksdagsman som kämpar för samhällsutvecklingen anser riktigt att ta upp. Det är inget att säga om detta, även om herr Palmes åsikter kan diskuteras. Det går väl ändå att låta sina åsikter komma till offentlig kännedom utan att agera i en sådan film som denna. Jag sade förut att det aldrig tidigare i Sverige visats en film som denna på våra biografdukar. I dag är fältet tydligen fritt när det gäller dylika saker. Den rättegång som pågår torde säkerligen också ge detta vid handen. Herr statsråd, det finns en chans till, och det är att herr statsrådet i detta nu tar avstånd från vad som förekommit. Det skulle hedra statsrådet. Men statsrådet bara försöker att bortförklara sitt agerande i denna film genom att tala om andra saker. Säg i stället att till följd av filmens övriga innehåll var det fel av statsrådet att agera i det sammanhanget! Då är saken utagerad. Gör inte statsrådet detta, då är den heller inte utagerad. Då kommer många medborgare i vårt land att sätta i tvivelsmål herr Palme som kyrkooch skolminister.
Herr talman! Till herr Persson i Heden vill jag säga att det ju inte var s.k. vanliga människor som agerade i filmen. Jag betraktar inte Martin Luther King t.ex. som vem som helst. Jag är övertygad om att han ger precis samma svar som jag: han har blivit intervjuad i denna film, och han har inget ansvar för resten av den. Det besked jag fått om innehållet är att filmen har två delar, dels ett reportageavsnitt, dels en spelfilm. Den del jag medverkar i är ett reportageavsnitt om klassproblem i det svenska samhället. Att det skulle handla om det har jag blivit informerad om. Om filmen i övrigt vill jag inte uttala mig, därför att jag helt enkelt inte har sett den. Vad är moral? Vad är anstötligt? Vad är hymleri? Den ledare i Jönköpings Posten som skulle föreställa ett referat av vad jag hade sagt på TCO:s utbildningsdagar var till den milda grad förvanskad, att jag ställan sett dess like. Ur de synpunkter vi anlägger här i riksdagen var detta moraliskt anstötligt i en annan, men lika viktig dimension som herrarna någonsin kan anse att Vilgot Sjömans film är.

Jag har helt enkelt talat om att jag deltagit i en intervju. Det står jag som sagt för. Jag har ingenting med resten att skaffa. Det är mitt enkla besked. Jag vill för min del avsluta denna debatt, därför att jag till herr Hamrins i Jönköping förtvivlan måste i väg till en viktig förrättning i ett kyrkoärende.

Herr talman! Det har under hösten och även i den här debatten talats mycket om arbete och trygghet. Orden har blivit något av en rubrik för den valkampanj som redan kan sägas ha påbörjats, långt tidigare än i någon annan valrörelse. Bakom orden kan man också lägga in all den problematik som hänger samman med vår framtida levnadsstandard och alltså olika partiers ideella och praktiska politik för att i framtiden förbättra tryggheten för den enskilde. Då avser jag inte bara den materiella tryggheten.

Jag vet inte riktigt vad statsrådet Palme menade med sitt sista inlägg, där han ifrågasatte vad som var anstötligt. Ville han verkligen ifrågasätta, om de osedliga inslag i filmen som här har berörts är anstötliga eller inte? Även om inte han tycker att de är det, är jag övertygad om att en stor del av svenska folket tycker att de är i högsta grad anstötliga. Jag tänkte ta upp frågan om arbete och trygghet ur några aspekter som kanske inte är så vanliga. I vårt land räknar vi med som normalt och som en rättighet för var och en att ha en meningsfull sysselsättning. Men det innebär naturligtvis inte att ett visst bestämt yrke eller arbete får bli något självändamål. Vi upplever i dag, och kommer sannolikt att göra det än snabbare i framtiden, en fortgående strukturförändring i anledning av teknikens hastiga landvinningar. Effekten av den mänskliga arbetskraften har ökat enormt. Bördor som förr klarades av tusentals armar lyfts i dag av maskiner som styrs av en enda människohand. Datamaskinen har övertagit åtskilligt av beräkningar och räkneoperationer som tidigare krävde en hel stab av teoretiker på olika utbildningsnivåer. Det finns ingen anledning att motverka utvecklingen mot största möjliga effektivitet trots att den kan innebära betydande omställningsproblem, men det gäller att lösa omställningsproblemen. Förutsättningen för att vi skall kunna känna trygghet är naturligtvis att vårt näringsliv ständigt förnyar sig och kan hävda sig i den internationella konkurrensen. Det gäller att få en så stor kaka som möjligt att dela och att sedan dela den så rättvist som det går. Man kan emellertid inte komma ifrån, att den omställning som i framtiden kommer att bli aktuell för de flesta människor inte bara en utan flera gånger i livet berör många trygghetsfaktorer av både praktisk och känslomässig karaktär, För nästan alla är troligen ett invant arbete den största trygghetsfaktorn, inte bara ur direkt ekonomisk synvinkel. Man känner att man har en bestämd uppgift som man dessutom helt behärskar. Man inser att man är en nödvändig kugge, stor eller liten, i ett maskineri som behövs för andra människor, för samhället. Man kan finna arbetsglädje och mening med sitt arbete även om det är av mycket enkelt slag. Man har kanske goda ar betskamrater som man trivs med. Om man då genom rationalisering blir överflödig på en viss plats kan det bli bekymmersamt, även om man till följd av omställningen kanske kan få en annan uppgift, som är ansvarsfullare än den tidigare. Om man dessutom måste byta bostadsort tillkommer förutom allt annat vad det innebär att bryta upp från en kär bostad och från en invand umgängeskrets och miljö. Herr talman! Jag har med detta velat framhålla, att vi i framtiden som en normal företeelse kommer att få förändringar på arbetsmarknaden som medför svårigheter för den anställde och att problemen blir inte bara, kanske inte ens i första hand, av ekonomisk karaktär utan också har med arbetsetik att göra. Jag tror att vi i framtiden i betydligt större utsträckning måste ägna oss åt dessa frågor — både här i riksdagen och inom näringslivet. Jag har med stort intresse tagit del av några uppsatser av pastor Ludvig Jönsson, sammanfattade i en skrift under rubriken »Rationalisering och människovärde». Där berör han bl.a. den kristna synen på arbetet sådan den utformats av Martin Luther. Arbetet var enligt Luther en form genom vilken människan drevs att tjäna sina medmänniskor, oberoende av om hon hade lust till det eller inte. Hon kommer därmed in under kärleksbudets tillämpning. Ludvig Jönsson berör också problemet om värderingar av olika arbeten. Han menar att varje människa har någon form och något mått av kapacitet. Det gäller inte att avkräva henne kapacitet av större mått och i annan form än hon kan prestera, men vad hon kan skall kunna omsättas till största möjliga nytta. I stället för att tala om krav på effektivitet, som vi så ofta gör, anser han att vi borde tala om människans rättighet att få sina möjligheter effektivt utnyttjade. Han tar också upp pro blemet att många anser det förnedrande att ta emot stöd i olika former från samhället. Jag tror att studier och undervisning i arbetsetik kan minska de svårigheter som i framtiden kommer att accentueras i samband med omställningar och hjälpa många att klara av sina personliga problem vid friställning eller förflyttning. Vi är nog alla överens om att det är angeläget att alla kan känna ekonomisk trygghet för sig och familjen och detta i första hand genom egen arbetsinkomst, och vi är nog också överens om att regeringen genom sin ekonomiska politik har ett stort ansvar för den fulla sysselsättningen. Alla accepterar vi nog också att samhället i andra hand skall ingripa om något oförutsett inträffar — olycksfall, sjukdom eller arbetslöshet. Mot bakgrund av det mycket bekymmersamma arbetsmarknadsläget, som enligt min mening är en klar följd av regeringens felaktiga ekonomiska politik, lade högerpartiet i våras fram mycket omfattande förslag till åtgärder som bör vidtagas när arbetsmarknaden sviktar. Jag skall inte här gå in på alla dessa åtgärder utan bara nämna en av dem. Vi vill, liksom för övrigt många andra, ha en allmän arbetslöshetsförsäkring, som också omfattar de grupper som nu står utanför varje form av försäkring. Enligt arbetslöshetsförsäkringsutredningen saknar ungefär hälften av de 2,8 miljonerna arbetstagare grundskydd mot arbetslöshet. Genom KSA-utredningens förslag tidigare i höstas kan man vänta att dessa grupper kommer att få ökad trygghet. Den som har fyllt 60 år kan, om han eller hon har varit arbetstagare, få särskild dagspenning eller s.k. omställningsbidrag. Detta är gott och väl, men jag tycker att det ändå är en klar brist i förslaget att man inte har tagit med andra grupper som också kan drabbas. Med den omställningsprocess som nu försiggår i vårt näringsliv drabbas också i hög grad andra grupper. Jag kan som exempel nämna underleverantörer till större företag, vilka genom strukturrationaliseringen tvingas lägga ned driften, De kan då komma i ett svårt läge. Det finns därför stor anledning att inrikta stödverksamheten inte bara på friställda löntagare utan också på småföretagare, som i varje fall temporärt kan komma i ett besvärligt ekonomiskt läge. Vidare förekommer det en friställning av mycket stora mått, vilken inte låter tala om sig så mycket. Jag tänker då på friställningen i lantbruket. Den uppgår nu till 10 000—15 000 per år, och den utvecklingen vill socialdemokraterna påskynda ytterligare. Hur vill regeringen sörja för de människornas trygghet som då blir friställda? Redan nu finns det väldigt många äldre småbrukare som går arbetslösa, och av allt att döma kommer den gruppen att öka ytterligare i framtiden. Det kommer att bli ett stort problem att placera in dem i arbetslivet. Det kan inte vara rimligt att denna grupp människor skall behandlas på ett mera oförmånligt sätt än andra människor i motsvarande situation. Jag ansluter mig till synpunkterna i det särskilda yttrande som avgivits av de borgerliga representanterna i utredningen, och jag tycker det är högst angeläget att vi löser dessa frågor i ett sammanhang för alla medborgare. Man frågar sig, om regeringen är beredd att göra det i vår, eller om vi måste vänta på initiativ från den borgerliga regering som jag hoppas att nästa års val skall ge underlag för. Till sist skall jag också något belysa en annan sida av trygghetsdebatten. Man talar i allmänhet bara om den ekonomiska tryggheten, men det finns hos de flesta människor också ett behov av och längtan efter andlig trygghet. Tyvärr tyder mycket på att allt fler människor i dag saknar inre trygghet. Fri hetsidealet förverkligas oftast på ett felaktigt sätt; fullständig frihet att ta för sig av alla lockande frukter har för många lett till fullständig bundenhet, t.ex. vid missbruk av sprit och narkotika, sedeslöst liv eller direkt brottslig verksamhet av olika slag. Friheten måste kombineras med ansvar. Inte minst måste vi äldre känna ansvar för ungdomen och ge den stöd och hjälp i stället för att hänvisa de unga till att själva pröva på allt och själva välja sin väg utan någon ledning. Många föräldrar önskar ge sina barn personlig vägledning, t.ex. på det sexuella området. I varje fall önskar de garantier för att skolans sexualundervisning är etiskt godtagbar. Men de riskerar att ungdomarna får en annan och enligt föräldrarnas mening olämplig information från källor som kontrolleras av — eller i varje fall borde kontrolleras av — skolan och samhället. Jag tror att tusentals föräldrar liksom jag kraftigt reagerar mot den enligt min mening helt onödiga och felaktiga information på detta område som ges i skriften »Samspel», vilken ju är avsedd för ungdomen också i de lägre tonåren. Herr Gustafsson i Borås har tidigare i debatten belyst det mycket olämpliga innehållet i den skriften. Vi oroar oss också för all den osedlighet som sprides via pornografisk litteratur och osmakliga filmer, ibland t.o.m., via vår statsdirigerade TV rakt in i våra hem. Granskningsmyndigheterna tycks släppa igenom allt djärvare skildringar i ord och bild under förevändning att de ingår i en konstnärlig enhet. Lubbe Nordström skrev på sin tid om Lortsverige. Han syftade då främst på vår låga hygieniska standard. Men jag tycker att uttrycket i dag skulle kunna ges ett annat innehåll. Dels kunde det påminna om den nedsmutsning av våra vattendrag och av hela vår natur som sker bl.a. genom luftoch vattenföroreningarna, dels och framför allt tycker jag att uttrycket kan symbolisera all den ogenerade frigjordhet, osedlighet och kulturella nedsmutsning som väller ut över vårt land i dag. Förpackningen må vara hur konstnärlig och fin som helst. Med en lätt travestering av Gustaf Fröding vill jag säga: Lort är lort, om än i gyllene dosor. Vi behöver i vårt land skapa förutsättningar för inre trygghet inte minst hos vår ungdom. Statsmakterna kan i hög grad medverka härtill genom att möjliggöra en god etisk fostran i våra skolor, genom att skydda medborgarna mot sådant som kan såra tukt och sedlighet och genom att skapa en positiv miljö för kristen aktivitet i vårt samhälle. Tyvärr menar jag att regeringen inte har medverkat nämnvärt härtill utan har varit ljum och ibland direkt negativ. Jag anser att de problem som jag avslutningsvis tagit upp är minst lika viktiga som de rent ekonomiska trygghetsfrågorna. Jag hoppas och tror att en kommande borgerlig regering på ett bättre sätt än den socialdemokratiska skall kunna motsvara önskemålen om goda förutsättningar för inre trygghet, önskemål som jag är övertygad om har en djup förankring hos en stor majoritet av svenska folket.

Herr talman! Herr Hedin framhöll i sitt inlägg att den enskilda människan har behov av att få ett meningsfullt utnyttjande av sin kapacitet. Ja, det har väl inte undgått herr Hedin att den extra partikongress, som socialdemokraterna höll för ett par veckor sedan, antog ett förslag i detta syfte, som nu har sänts ut till våra medlemsorganisationer för diskussion.

Detta är dock inte, herr talman, anledningen till att jag begärt ordet för detta, som jag hoppas, korta anförande. Remissdebatten har ju präglats av inlägg om näringspolitiken och trygghetsfrågorna och om avsaknaden av ett borgerligt alternativ för att lösa de problem som förekommer på dessa områden. Såsom en röd tråd i debatten har från folkpartiet och centerpartiet förts fram en rekommendation om att lösa inflationsoch trygghetsproblemen genom att representanter för statsmakterna, arbetsmarknadens parter och andra intresserade samlades till en rundabordskonferens. Ja, vilka av dessa parter är det nu egentligen som tror på att man skulle kunna finna några lösningar vid en sådan konferens? Den fackliga rörelsen, inte minst LO, har helt tagit avstånd från denna tankegång. Man tror inte på möjligheten att lösa dessa frågor vid en rundabordskonferens. Enligt herr Wedén skulle en sådan konferens bl.a. syfta till att åstadkomma återhållsamhet i lönekraven från löntagarnas organisationer. Jag vet inte vilka organisationer han åsyftar. Ty vi inom LO-grupperna har ju förut visat återhållsamhet, och visst kan vi även i framtiden, om samhällsekonomin så kräver, visa återhållsamhet vid förhandlingar med vår motpart. Men det är möjligt att herr Wedén och övriga folkpartister avser helt andra grupper än LO-grupperna när de talar om att löntagarna skall visa återhållsamhet. Det runda bord till vilket folkpartiet och centerpartiet bjudit en del tänkta gäster måste ändå vara synnerligen dåligt dukat. Där finns tydligen inga aptitretande rätter, ty samtliga fackliga orga nisationer har antingen ställt sig direkt avvisande eller också med tveksamhet förklarat sig kunna överväga ett deltagande. Den allmänna attityden är alltså att de inte känner sig så trakterade av att gå till detta bord. Och vi på LO sidan är i gott sällskap med Arbetsgivareföreningen — såvitt jag vet har man även där ställt sig kallsinnig till en sådan inbjudan. Men det finns flera anledningar för fackföreningsrörelsen att tacka nej till att deltaga i en sådan rundabordskonferens tillsammans med dem jag tidigare räknat upp. En av dessa anledningar är att om de borgerliga partierna skall vara med, så kommer det samtidigt att runt bordet sitta företrädare för till Arbetsgivareföreningen anslutna företag, vilka normalt ger främst högern och folkpartiet ett ekonomiskt stöd. Genom detta stöd blir ju folkpartiet och högern ekonomiskt beroende av dessa företag och av deras uppfattning i bl.a. samhällsekonomiska frågor. En dylik fråga är de eventuella krav på lönehöjningar som de fackliga organisationerna vill föra fram. Jag tror att vi inom den fackliga rörelsen kommer att föra fram våra lönekrav till motparten efter helt andra rekommendationer än de som kan göras av de båda partier — folkpartiet och högern — vilka som sagt är beroende av till Arbetsgivareföreningen anslutna företag. På den socialdemokratiska sidan har vi alltid öppet och ärligt redovisat både anslag och kollektivanslutning från den fackliga rörelsen. Vi har en mängd kommittéer som är gemensamma för fackföreningsrörelsen och partiet och vilka behandlar angelägna frågor — angelägna inte bara för våra medlemmar utan, som vi tror, för samtliga löntagare. Alla löntagare i detta land har exempelvis haft fördel av att ATP blev genomförd. Vi skäms inte över de ekonomiska bidragen eller över kollektivanslutningen. Vi talar om hur det ligger till i press och andra massmedia, fullt öppet och ärligt, och vi är stolta över detta samarbete. Men folkpartiet och högern vill tydligen inte vara med om en öppen redovisning av de anslag dessa partier får från näringslivet. Jag förstår inte vad partierna är rädda för. Tror de att det blir en politisk belastning när det blir känt vilka företag som har givit anslag till den partipolitiska verksamheten? Enligt herr Wedén skulle folkpartiet hellre avstå från det ekonomiska stödet än offentligt redovisa från vilka företag pengarna kommer. Herr Wedén är nu inne på att man i stället skulle öka det statliga stödet till de politiska partierna, något som man för ett år sedan med stor kraft försökte förhindra. Det gäller inte minst den press som står folkpartiet nära — den gick helt på avslagslinjen. Om nu folkpartiet avstår från kanske flera miljoner kronor i anslag från näringslivet, vill jag gärna i slutet av mitt korta anförande deklarera min personliga uppfattning i frågan om anslag. Om näringslivet ändå har pengar att avvara skulle jag kunna tänka mig föreslå mitt eget parti att ta emot pengarna, öppet och ärligt redovisa dem och offentligt tala om vad de skall användas till. Jag skulle med glädje föreslå att vårt parti använder pengarna på det sättet att de gagnar såväl de anställda som företagen — och därmed hela samhället.

Herr talman! Herr Kristensson frågade om jag inte hade observerat att man på den socialdemokratiska partikongressen lagt fram ett omfattande program för näringslivsfrågor. Jo, det har jag gjort, men för det första tycker jag att det är ett ganska dåligt betyg åt den regering som suttit så länge vid makten att den inte kunnat skapa det klimat som man anser behövs för att åstakomma trygghet i samhället. För det andra anser jag att det nu framlagda programmet är ganska magert. När det gäller den materiella tryggheten är jag för min del övertygad om att man inte kan skapa större trygghet för löntagarna genom onödigt statligt inflytande. Jag tror i stället att ett fritt och enskilt näringsliv, som får gynnsamma möjligheter att bli lönsamt och skapa starka företag, är den absolut bästa trygghetsgarantin.

Herr talman! Jag tycker verkligen inte, herr Hedin, att det är att ge regeringen ett dåligt betyg när partiet och fackföreningsrörelsen tillsammans arbetat fram grunderna för en diskussion om ett nytt näringslivsprogram. Jag hoppas att detta program kommer att antagas på vår partikongress våren 1968. Det förhållandet att ett dylikt program framlagts bevisar ändå att partiet och fackföreningsrörelsen — och därmed regeringen — verkligen försöker tänka sig in i framtiden med de förändringar av näringsliv och samhällsaktiviteter som kan komma till stånd. Vi gör ett försök till bedömning, men vad har de borgerliga partierna gjort? Ingen bedömning alls! Det är väl ändå bättre att försöka göra ett program för framtiden än att inget program ha!

Herr talman! Jag erkände att socialdemokraterna framlagt ett program, även om jag tycker att det är mycket magert, men jag anser att herr Kristenson går bra långt när han säger att de borgerliga partierna inte har något program. Programmen kan vi inte diskutera nu, men det har väl framförts av tillräckligt många förut för att herr Kristenson skall inse att hans ord var överilade.

Herr talman! Jag kan tyvärr inte vara lika bra som herr Hedin. Jag kan inte erkänna att de borgerliga partierna har ett program för framtiden.

Herr talman! I denna debatt har det sagts mycket om åtgärder för att skapa en tryggad sysselsättning. I anslutning därtill skulle jag vilja ta upp några frågor kring den statliga vägbyggnadsverksamheten och sysselsättningen vid vägbyggande. Den ordinarie anslagstilldelningen för vägbyggandet har varit oförändrad under de tre senaste budgetåren. Av det ordinarie vägbyggandet utför statens vägverk mellan 40 och 50 procent i egen regi. Detta byggande har varit tämligen konstant under senare år, vilket har förklarats bl.a. med att vägverket har en fast anställd arbetarstam. Detta är gott och väl, och utvecklingen visar också att vägverkets vägbyggnadspersonal permanent hållits mellan 1100 och 1200 man under de senaste tre åren. Hurudan har då utvecklingen varit för sysselsättningen inom den övriga delen av vägbyggnadssektorn, d.v.s. hos de vägbyggande företagen? Här möter man en helt annan bild. Kraftiga sysselsättningsvariationer har inträffat under dessa tre år. Antalet sysselsatta hos de vägbyggande företagen har växlat mellan 1300 och 3000 man. Hur kan detta komma sig? Det hänger naturligtvis ihop med anslagsutvecklingen. Vid en oförändrad anslagsnivå blir det på grund av penningvärdeförsämringen i själva verket en nedskärning av vägbyggandet. Den reella minskningen går ut över entreprenadföretagen och deras anställda. Här får man minsann ingen jämn och trygg sysselsättning. Staten som uppdragsgivare bär det totala ansvaret för vägväsendets utveckling och måste se till totalbilden. I en sviktande konjunktur måste man kunna driva en kontinuerlig produktion. För nästa budgetår, 1968/69, begär vägverket i sina petita 670 miljoner kronor i anslag till det ordinarie vägbyggandet. Därav beräknas cirka 630 miljoner åtgå till redan pågående arbeten. Om anslagsutvecklingen fortsätter att låsas fast på tidigare nivå, innebär detta att inte ett enda nytt vägprojekt kommer att kunna lämnas ut på entreprenad nästa budgetår. Det var inte avsikten när vi diskuterade det nya vägverkets organisation. Förutom den effekt som denna ryckighet får på sysselsättningen måste den innebära ett väldigt samhällsekonomiskt slöseri med entreprenadföretagens produktionsapparat. Vägbyggandet har under senare år också i stor utsträckning använts som beredskapsarbete. Arbetsmarknadsstyrelsen har nu aviserat en betydande nedskärning av beredskapsarbetena på vägsidan, eftersom dagsverkskostnaderna blir förhållandevis dryga. Man anser att en dagsverkskostnad av 800 kronor är för hög när det gäller att avhjälpa den akuta arbetslösheten. Men när man nu befarar ökad arbetslöshet måste man väl se efter vart dessa 800 kronor går. De bidrar naturligtvis till att hålla hjulen rullande på något annat håll i samhället. Jag tror inte att man skall ta dessa höga dagsverkskostnader som ett tecken på att vägarbeten skulle vara olämpliga som beredskapsarbeten. Väginvesteringar är i många fall ytterst lönsamma från samhällsekonomisk synpunkt, och det kan vara en god affär för samhället att nu satsa på dem. Förutsättningen är att dessa arbeten skall utföras där lönsamheten är störst. Det måste gå att finna för alla parter tillfredsställande former för de tillfälliga flyttningar av arbetskraften som kan bli aktuella. Beredskapsarbeten — givetvis helst ledda av vägverket — ger även möjligheter att utnyttja den befintliga vägmaskinparken på ett mera nöjaktigt sätt. I detta sammanhang bör också påtalas bristen på överensstämmelse mellan trafikökningen och väganslagen.

Samhället har helt enkelt krav på ett gott vägnät. Beträffande finansieringen torde statens inkomster av bilskatter och sådant komma att gå upp till cirka 3 miljarder kronor för nästa budgetår. Bilisterna betalar således väldiga summor för att det skall byggas vägar, men de får mindre och mindre valuta för sina pengar. För några dagar sedan, herr talman, beslöt franska parlamentet att ordentligt upprusta det franska vägnätet. Den svenska regeringen brukar ju vara lyhörd för signaler från Frankrike. Det vore glädjande om den nye kommunikationsministern ville ta en titt på det franska vägprogrammet när han nu går att göra sin första vägbudget.